Herr talman! Årets valrörelse kännetecknades bl.a. av att man i stor utsträckning diskuterade jämlikhetsfrågorna. Under sådana förhållanden är det inte bara förvånande utan även beklagansvärt att man nu måste konstatera, att en majoritet i statsutskottet, som företräder högern och socialdemokratin, avstyrker ett förslag om en parlamentarisk översyn av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.

Självklart kan ingen millimeterrättvisa uppnås, men vi har trots den genomförda skatteutjämningsreformen fortfarande en betydande skillnad mellan lägsta och högsta totala kommunala utdebitering här i landet.

Det har betytt en avsevärd förbättring, som det funnits anledning att hälsa med stor glädje inte minst från vårt håll. Det har alltså ägt rum en väsentlig förbättring när det gäller skatteutjämningen mellan kommunerna, men det måste samtidigt sägas att det ännu inte blivit en tillräcklig utjämning och än mindre en lösning av frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Vi vet alla att den kommunala verksamheten expanderat starkt under senare tid. Jag skall inte nämna alltför många siffror vid denna sena tidpunkt men vill påpeka att kommunernas utgifter år 1950 beräknades svara för ungefär 9 procent av bruttonationalprodukten, medan de i år beräknas uppgå till cirka 19 procent. Det är alltså mer än en fördubbling. Under samma tid har den genomsnittliga sammanlagda kommunala utdebiteringen stigit till över 19 kronor per beskattad hundralapp, och höstens budgetarbete har som vi vet medfört höjning av utdebiteringarna i en rad kommuner och landsting. Vi är säkert också alla på det klara med att de kommunala förtroendemännen ställes inför växande finansiella problem, eftersom det är uppenbart att den kommunala expansionen kommer att fortsätta. Utgifterna kommer att stiga för skola och sjuk vård men också för åldringsoch handikappvård, bostadsbyggande, vuxenutbildning och miljövård. Allt fler människor ställer nu frågan om vi inte inom ganska få år kommer att ha en sammanlagd kommunal utdebitering på 25 kronor. Denna utveckling har sin främsta förklaring i statsmakternas beslut att ålägga eller stimulera kommuner och landsting att ta på sig vidgade uppgifter. Statsmakterna har ansett att landsting och kommuner skall svara för genomförandet av reformer som beslutas på olika områden. I och för sig är det inte något fel i det, men man har inte velat inse vilka konsekvenser detta för med sig. Resultatet har blivit en mycket kraftig ökning av kommunalskatten, alltså den skatt som för mer än 90 procent av svenska folket är tyngre — och för låginkomsttagarna långt tyngre — än den statliga inkomstskatten. Det är märkligt att detta har fått ske utan att man gjort någon skattepolitisk prövning av kostnadsfördelningen och av kostnadsövervältringen från stat till kommun. Om vi menar allvar med talet om jämlikhet får jämligheten inte bara avse de förmåner medborgarna bör beredas. Kravet på jämlikhet måste också gälla principerna för hur förmånerna skall betalas, så att medborgarna behandlas på likvärdigt sätt oavsett var de bor och så att principen om skatt efter bärkraft upprätthålles. Utskottsmajoriteten anför nu att den kommunala inkomstbeskattningen inte får ses isolerad från den statliga beskattningen. Ja, det är en synpunkt som helt överensstämmer med den uppfattning som vi många gånger haft anledning att framföra i denna kammare.

Utskottsmajoriteten anför som ett argument mot en ändrad kostnadsfördelning att vi också har statliga indirekta skatter och att reformer kan komma att finansieras med stegringar i dessa. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till ett uttalande från länsdemokratiutredningen, vilket jag helt instämmer i. I denna utredning ingick bl.a. vissa riksdagsmän, och en av dem var ledamoten av denna kammare herr Asp från Gävleborgs län. Man underströk starkt nödvändigheten av att det inom kort görs en verkligt samlad översyn över hur de kommunala finansieringsproblemen skall lösas. Detta framhölls på många ställen i utredningens betänkande. Länsdemokratiutredningen anförde också att en växande kommunal utdebitering i förening med en indirekt statlig beskattning gör det än nödvändigare att inom en snar framtid ta upp kostnadsfördelningsfrågan och den kommunala finansieringen till Prövning. Jag skall inte exemplifiera vår uppfattning på denna punkt mer. Låt mig till sist, herr talman, säga att problemet om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun självfallet inte bara är en fråga om jämlikhet. Här finns också en rad andra aspekter. Jag tänker inte minst på att det är en fråga om den kommunala demokratin och en fråga om möjligheterna att stärka den. En reell kommunal självstyrelse förutsätter ju att kommunerna har inte bara formell rätt utan också reella ekonNomiska resurser att påtaga sig andra uppgifter än dem som kan betraktas som obligatoriska till följd av riksdagens beslut. De senare årens kostnadsökningar har lett till att kommunerna fått sin ekonomiska rörelsefrihet beskuren när det gäller rent lokal verksamhet. En fortsatt utveckling i detta avseende leder uppenbarligen till en urholkning av den kommunala självstyrelsen. Detta är ytterligare ett starkt skäl för att riksdagen beslutar om den parlamentariskt förankrade utredning om kostnadsfördelningen som vi reservanter från centern och folkpartiet förordar. Som många av kammarens ledamöter säkert erinrar sig föreslogs också en sådan utredning av skatteutjämningskommittén i dess betänkande som lades fram 1964 och som mycket livligt tillstyrktes av de olika kommunförbunden. Vi har i reservationen, där vi förordar denna utredning, också sagt ut att förbunden bör bli representerade i utredningen. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen nr 1.

Herr talman! Alla vet att kommunernas skolutgifter, som i verkligheten bestämmes av staten, utgör en betydande del av kommunernas kostnader. Det är också allom bekant att inte så obetydliga statliga kostnader blivit sekundärkommunala sådana i samband med att landstingen övertagit mentalsjukvården och provinsialläkarväsendet. Fortfarande belastas kommunernas budget med betydande utgifter för folkpensioneringen, som också är en statlig uppgift. De kommunala bostadstilläggen erkänns allmänt som en ofrånkomlig, nödvändig del av folkpensioneringen på grund av pensionsbeloppens otillräcklighet, men bidragen bekostas helt av kommunala medel.

Dessa omständigheter gör att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun ständigt återkommer här i riksdagen och har stora utsikter att göra det även i fortsättningen, om inte beslutet denna gång åtminstone kan bli att frågan blir föremål för utredning. I och för sig behöver inte frågan utredas. I de likalydande motionerna I:11 och II:11 föreslår motionärerna, att staten övertar kommunernas skolkostnader, ger kommunerna ett grundbidrag om 500 kronor per tillläggsberättigad då det gäller kommunala bostadstillägg samt ger landsting och städer utom landsting full kostnadstäckning för sjukvårdsuppgifter som nyligen Öövertagits från staten. Då vi ändå ansluter oss till utredningskravet gör vi det bland annat därför att en utredning skulle kunna visa vilka belopp det rör sig om. Om dessa avlyftes från kommunerna skulle det kunna betyda att den ständiga höjningen av den kommunala utdebiteringen kunde hejdas utan nedrustning av nödvändig kommunal verksamhet. Motiveringen för utskottets avvisande hållning är en avskrift av tidigare års utlåtanden. Man hänvisar till att staten utbetalar betydande belopp till kommunala skatteutjämningsbidrag. Därmed anses tydligen problemet vara ur världen. Men det är som bekant inte riktigt. För det första är skatteutjämningsbidragen först och främst ett medel att försöka utjämna de stora skillnaderna i skattekraft kommunerna emellan och att ge även kommuner med svag skattekraft möjlighet att upprätthålla en minimal service. För det andra skulle det röra sig om stora belopp, om staten skulle svara för alla utgifter som sam manhänger med uppgifter av principiellt statlig natur. Utskottsmajoriteten framför i år ett argument som i varje fall jag inte lagt märke till tidigare. Det spelar inte längre samma roll som tidigare om man flyttar över samhällsutgifter från kommun till stat, anföres det, alldenstund skillnaden i beskattning inte är densamma som förr. Utskottsmajoriteten avser med sin invändning det förhållandet att staten tar ut betydande belopp genom konsumtionsbeskattning — såsom omsättningsskatt — vilken kan anses vara en beskattning som drabbar i omvänd proportion till bärkraften, d. v. s. drabbar de mindre inkomsttagarna hårdast.

Vi har vänt oss mot en ökad konsumtionsbeskattning, bl.a. i samband med övergången från omsättningsskatt till mervärdeskatt. Det är emellertid intressant att notera att även utskottsmajoriteten tycks erkänna att omsättningsskatten är ännu orättvisare än den kommunala beskattningen. Och ändå är som bekant konsumtionsbeskattningen en gemensam nämnare i såväl borgerlig som socialdemokratisk skattepolitik numera. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till de likalydande motionerna I:11 och II:11. I andra hand kommer jag att stödja reservationen 1.
Herr talman! Vi brukar ju årligen ha en diskussion om hur skatteutjämningsfrågorna skall lösas mellan kommunerna, och det är regelmässigt samma talesmän som framför nya synpunkter på frågan. Nu är det ändå så att vi 1965 genomförde en mycket betydande förändring i skatteutjämningen mellan kommunerna. Den erfarenhet jag har säger mig att man på ansvarigt kommunalt håll är ganska tillfredsställd med det beslut som riksdagen fattade 1965. Beslutet är ju också konstruerat så, att de statliga bidragen stiger för varje år. Under de senaste åren har dessa bidrag ökat med i runt tal 150 miljoner kronor om året, och det är väl också ett uttryck för att man genom det system som har valts kan öka det statliga stödet till kommunerna. Man kan naturligtvis säga — som herrar Karlsson i Huddinge och Eliasson i Sundborn — att det skulle vara mycket mera, men här är det ändå fråga om resurser till ytterligare åtgärder. När det har gällt att skaffa resurser till olika samhälleliga insatser har herrarna i regel tryck på nej-knappen. Något stöd när det gällde att skaffa de resurser som behövdes för de mycket starkt ökade utgifter som samhället har påtagit sig under de senaste åren har vi inte märkt från den kanten. Tvärtom har man gjort vad man har kunnat för att begränsa samhällets möjligheter att fullgöra sina åtaganden. Därför tycker jag att det är något av en dubbelmoral när man i dag bjuder ut vissa favörer utan att ge anvisning på någon täckning för de erbjudanden som man gör.

När det gäller de statliga insatserna i den kommunala skatteutjämningen är det uteslutande fråga om vilka resurser Som står till förfogande. Herr Karlsson nämnde att motionärerna från hans parti förordade ett anslag på 500 kronor i bostadsbidrag till Pensionärerna. Det system som vi valde i samband med den nya ordningen innebar att vi inte längre skulle ha några specialdestinationer. Genom en specialdestination till alla kommuner på exakt samma sätt hjälper man inte de svagare i förhållande till de rikare kommunerna, utan man ger de rika lika mycket. Däremot ligger det i själva systemet med skatteutjämningsbidragen att man kan ge ett större stöd åt de ekonomiskt mindre bärkraftiga kommunerna. Det är ju skatteunderlaget och skattetrycket som är avgörande för hur stort kommunernas bidrag skall bli. I samband med den nya skatteutjämningsreformens genomförande övertog också staten en betydande del av de övriga utgifter som kommunerna hade, och det var enbart bostadsstödet som blev kvar. Detta var också ett uttryck för viljan att hjälpa kommunerna på den punkten. Herr talman! Jag skulle kunna anföra åtskilligt mera i denna fråga. Men vi har haft långa diskussioner i dag om andra ting, och därför skall jag endast med hänvisning till utskottets uttalande och med stöd av det anförda hemställa om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Lindholm talade om dubbelmoral och menade att jag inte ville vara med om att skaffa mer pengar till staten. Om jag föreslår att man skall höja förmögenhetsbeskattningen och arvsbeskattningen för att få ihop pengar till denna överflyttning av utgifter från kommun till stat men herr Lindholm inte vill vara med om det, så kan man väl tala om olika skattemoral. Det har däremot ingenting med dubbelmoral att göra. Vi har, som jag erinrade om, framlagt bestämda förslag till ökade inkomster för staten som skulle ha underlättat den bättre fördelning av utgifterna mellan kommun och stat som vi i motion nr 11 har förordat.

Herr talman! Det var nog herr Lind holms egen formulering att socialdemokraterna skulle ha tappat intresset för jämlikhetsfrågorna efter valet. Jag sade att det mot bakgrunden av det intresse som i valrörelsen ägnades åt jämlikhetsfrågorna är fövånande att man inte nu går att utreda hur en bättre jämlikhet skall åstadkommas på detta område. Det är kanske inte detsamma som herr Lindholms tolkning. Vi kommer emellertid inte ifrån att detta i hög grad är en jämlikhetsfråga. Det finns redan nu vissa län, där den genomsnittliga sammanlagda kommunala utdebiteringen är 22 kronor, och vi är på rask marsch mot att den på sina håll blir 25 kronor. Hur skall vi klara detta problem? Menar herr Lindholm att vi inte så skyndsamt som möjligt skall undersöka saken för att se hur vi kan fördela skatterna så att de blir så rättvisa som möjligt och uttas efter bärkraft? Det är i och för sig inte fråga om att öka det totala skatteuttaget genom en viss omfördelning. Det rör sig om hur man skall fördela den kommunala skatten och hur den skall vara konstruerad, för att citera en synpunkt som länsdemokratiutredningen varit helt enig om. Det gäller ju det totala skattetryckets fördelning. Vi kommer inte undan att skatten skall betalas. Jag tror inte, herr Lindholm, att vi skall ägna tid åt en debatt om att vi inte skulle ta konsekvenserna av våra förslag. Ingen kan väl bestrida att vi har velat skapa täckning för vad vi föreslagit, i den mån det inte funnits rent konjunkturpolitiska motiv för vissa utgifter. I övrigt har vi liksom finansministern haft det målet i sikte, att vi velat hålla balans i budgeten. Att vi kommit med förslag om utredningar om framtida reformer strider ju inte mot detta. Vi har klart angivit att man får ta konsekvenserna i den mån vi inte har tillräckliga ekonomiska resurser. Vi kan naturligtvis inte genomföra alla önskemål på en gång, men detta är någonting som vi inte har försökt dölja — inte heller i valdebatten. Beskyllningen för dubbelmoral har jag alltså ingen anledning at: känna mig träffad av. Eftersom vi har en så kraftig kommunal utdebitering och med den starka ökningstakt som här finns, borde det vara ett gemensamt intresse att komma till rätta med finansieringen av de samhälleliga utgifterna. Den omständigheten att kommunalskatten står upptagen på den ena raden på skattsedeln och den statliga inkomstskatten på den andra samt att den indirekta skatten betalas på ett annat sätt, skall väl inte få hindra att vi äntligen får en samlad bedömning av det sätt på vilket den statliga och kommunala skatten skall fördelas.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn var litet ledsen på grund av min replik till honom med anledning av hans tal om jämlikhet i valrörelsen och bristen på jämlikhet i detta avseende. Men herr Eliasson talade ändå på ett sätt som gav intryck av att han ville säga, att vi skulle ha haft en uppfattning i valrörelsen och en annan uppfattning i denna fråga.

Herr Eliasson hade nämligen, liksom många andra, när vi hade att behandla omsättningsskatten — som varit av avgörande betydelse för åtskilliga samhälleliga åtgärder — en helt annan mening än de hade som röstade för införandet av densamma.

Herr talman! Av historiska skäl har vi här i landet en funktionsfördelning mellan affärsbankerna, sparbankerna, jordbrukskassorna och postbanken som i dagens läge i många fall inte är rationell. Sparbankerna var ju en gång i världen — själva namnet säger det — inrättningar för att ta emot sparmedel och förvalta dem i kollektiv form. Affärsbankerna nalkades verksamheten från en motsatt utgångspunkt; för dem gällde det att förse näringslivet med kapital. Postbanken byggde i sin ursprungliga utformning dels på sparbanksidén, dels På en önskan att kanalisera sparmedel till staten. Jordbrukskassorna slutligen startades som en sektorsbunden verk Samhet. Det har skett betydande förändringar i bankvärlden, och de har betingats av förändringar inom samhällsekonomin. Efter hand som naturahushållningen ersattes med ett utvecklat näringsliv blev det naturligt för sparbankerna att till bygdens fromma agera mera aktivt på utlåningssidan. När det utbyggda näringslivet satte pengar i händerna på en bredare allmänhet, blev det angeläget för affärsbankerna att få vara med och boka in av dessa medel på insättarkontona. Nu tränger nya krav på. Befolkningsomflyttningarna måste speglas i omstrukturering av bankenheterna. En ny teknologi har gjort det möjligt och en skärpt konkurrens har ofta gjort det nödvändigt att få till stånd genomgripande förändringar av produktionsföretagen och distributionsformerna. Självfinansieringsgraden har i många branscher sjunkit väsentligt. Allt detta ställer stora krav på kapaciteten hos kreditmarknaden, ofta i form av stora samlade lånebehov från en enda kund. Då skärps också kraven på effektiviteten i kreditförmedlingen; misstag kan bli kännbara för både samhällsekonomin och det långivande institutet. I den mån den gällande banklagstiftningen har lagt och lägger hinder i vägen för att banktinstituten bättre skulle svara mot en ny tids behov av effektivitet måste de hindren röjas bort. Den uppfattningen hävdades senast från oppositionshåll i samband med debatten kring Investeringsbanken. Som nyckelord till de lagändringar, som nu på grundval av en utredning som kallades »Samordnad banklagstiftning» föreslås i den digra propositionen 143, kan gälla honnörsordet liberalisering. Bankerna får över lag större rörelsefrihet genom att moment av skråordning som dröjt sig kvar nu försvinner. Alla parter förefaller att hälsa det med tillfredsställelse. För näringslivet som helhet underlättas utan tvivel kapitalförsörjningen genom flera av ändringarna, t.ex. genom de nya reglerna för placering av aktier på marknaden eller för långfristiga krediter. Det enskilda företaget eller privatpersonen kan också räkna med mera tidsenlig bedömning av sina kreditpropåer än förr. Tilltro till bärkraften hos en idé eller till dugligheten hos en person och tilltro till värdet av forskning och utveckling kan resultera i större möjligheter till kreditgivning än förut. En rad detaljbestämmelser med invecklade maximeringsoch minimeringsbestämmelser rensas ut, säkert saknade av ingen. En majoritet i bankoutskottet hemställer om bifall till propositionen i oförändrat skick. På två punkter finns reservationer. Som en av undertecknarna skall jag be att kort få redovisa meningsskiljaktigheterna. Reservation nr 1 gäller det kapitaltäckningskrav som bör ställas upp för sådana placeringar som bankerna redovisar i form av aktier i kreditgivande sidobolag. Departementschefen vill här i anslutning till bankinspektionens ståndpunkt kräva hundraprocentig kapitaltäckning för sådana aktier. Det innebär att han går ifrån utredningsmajoritetens förslag som innebär ett åttaprocentigt kapitaltäckningskrav. Bland icke partsbetonade remissinstanser som tillstyrkt åttaprocentsförslaget vad beträffar svenska sidobolag märks riksbanksfullmäktige. Jag kan som argumentering referera vad bankofullmäktige sagt i polemik mot bankinspektionens linje: »Mot att på sistnämnda sätt dra de 1ogiska konsekvenserna ur en i och för sig rimlig premiss talar emellertid starka skäl. De insatser av riskkapital det här är fråga om avser väl i huvudsak svenska bankoch kreditaktiebolag. Inrättandet och utvecklingen av dessa har ansetts ligga i hög grad i det allmännas intresse och i flera fall har staten inträtt som delägare.

Nog kunde en sådan kluvenhet bytas ut mot utredningsmajoritetens och bankofullmäktiges klara linje. Den uppfattningen har ett antal reservanter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1. När jag argumenterar för reservation nr 2 vill jag inte heller bli mångordig. Svenska bankföreningen har i en skrivelse till bankoutskottet, fogad till utlåtandet som bilaga nr 3, fäst uppmärksamheten på vad man kallar en inadvertens i lagstiftningen. Denna inadvertens skulle enligt Bankföreningens mening kunna lägga icke avsedda hinder i vägen för de svenska bankernas möjligheter att deltaga i internationell långivning. Kritiken riktas dels mot den föreslagna 59 § i lagen om bankrörelse, dels mot 63 § tredje och fjärde styckena. I 39 § efterlyser man utländsk stat i uppräkningen av låntagare som kan komma i fråga för kredit utan säkerhet. Omformuleringen från nuvarande 56 § skulle innebär en skärpning, menar Bankföreningen. På den punkten ligger det väl dock så till, att kredit till utländsk stat lämnas via vederbörande lands centralbank. Eftersom »utländskt bankföretag» finns med i uppräkningen, skulle intresset av att lämna blancokredit till utländsk stat i realiteten kunna tillgodoses. Mer bekymmersamt är det att 63 8 i dess föreslagna utformning innebär, att amorteringskrav och förbehåll om rätt till förtida uppsägning måste fogas också till sådan bunden blancokredit, som lämnats till eller garanterats av främmande stat eller svenskt eller utländskt bankföretag.

Slutligen yrkar jag, att riksdagen i enlighet med utskottets hemställan under c bifaller propositionen nr 143 i övrigt.

Herr talman! Jag tror inte att det behövs många ord för att försvara detta utlåtande från bankoutskottet. Jag ber alltså att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan. Förslaget innebär en stor reform, som genomförs efter en lång och omfattande utredning. Reformen medför större likhet mellan bankerna men den medför också att bankerna inte behöver ha så mycket eget kapital i relation till utlåningen, eller omvänt att de kan öka sin utlåning utan att behöva öka det egna kapitalet. Det är alltså en mycket liberal lagstiftning som föreslås. Det är klart att man kan ha avvikande mening på enskilda punkter, och några av utskottsledamöterna har i reservation 1 anfört en annan mening. Det finns ingen anledning att gå in på detaljer; reservanterna har velat åstadkomma en ytterligare liberalisering. I tidigare utredningar, där bankinspektionen varit representerad, har det emellertid angivits skäl för en ännu snävare linje än den som föreslagits i propositionen. Vi tycker därför inte att det finns någon anledning att gå åt andra hållet och liberalisera i större utsträckning än vad som föreslås i propositionen som fått en mycket liberal utformning. Hur vagt den andra reservationen är utformad nämnde herr Regnéll själv. Jag tror inte att de föreslagna lagreglerna i någon större utsträckning kom mer att påverka bankernas möjligheter att bedriva internationell verksamhet. Det finns en allmän önskan att i större utsträckning «bedriva «internationell verksamhet, men jag tror att de problem som sammanhänger därmed får lösas i andra sammanhang där man kan gå in på detaljbestämmelser. Här är det fråga om tolkningar. Jag tycker att vi har åstadkommit en liberal lagstiftning och att vi inte behöver driva liberaliseringen längre. Det har nedlagts ett omfattande arbete på förslaget. Vi tillstyrker det från vårt håll i bankoutskottet.

Herr talman! Först vill jag uttala min tillfredsställelse över att utskottet i sin skrivning formulerat uppfattningar som till stora delar överensstämmer med det huvudsakliga kravet i vår motion nr 839, nämligen om ytterligare satsning på statliga företag för att tillgodose kravet på ett växande antal arbetstillfällen i Norrland. Jag kan därför avstå från att yrka bifall till motionen men vill ändå något litet beröra några sidor av problemet. Det har otvivelaktigt hänt en del sedan den kommunistiska gruppen började sina framstötar för en statlig verkstadsindustri i Norrland och för åtgärder över huvud taget i syfte att öka sysselsättningsmöjligheterna i denna landsdel. Förslagen har lett till utredningar som t.ex. den som inrikesmi nistern tillsatte år 1965 med syfte att komplettera den statliga metallurgiska industrin i Norrbotten med en manufakturindustri. Detta betecknade den dåvarande kommunistiske riksdagsmannen Helmer Holmberg som ett stort framsteg, och han uttryckte i det sammanhanget förhoppningen att regeringen skulle inse vikten av att handla snabbt, varvid han framhöll att det här gällde ett problem som man inte kan lösa med beredskapsarbeten eller verkstäder för 25—50 personer, utan att det handlade om att snabbt skapa sysselsättningsmöjligheter för tiotusentals människor. I det nu föreliggande utskottsutlåtandet hänvisas till att två delegationer tillkallats sedan motionerna väcktes. Detta är gott och väl eftersom delegationernas uppgifter, som utskottet skriver, »ligger väl i linje med motionärernas önskemål». Men återigen finns det anledning uttala förhoppningar om större snabbhet vid behandlingen av dessa frågor. Sysselsättningsproblemen i Norrland är inga nya företeelser. Delegationer av det slag som nu tillkallats borde sålunda ha satts i gång för åtskilliga år sedan och konkreta resultat borde ha förelegat nu. Men att vi har denna inställning skall inte uppfattas som att vi skulle förringa delegationernas betydelse i det aktuella fallet.

Opinionen i Norrbotten liksom i övriga norrlands län väntar att denna delegation inte dröjer länge med att lägga fram konkreta delresultat. Ett angeläget krav som berör problemet med sysselsättningen i Norrland är frågan om insyn och planering. De samhällsplanerande organen på länsnivå har viktiga uppgifter. För att kunna förverkliga en målinriktad och långsiktig utveckling av näringslivet inom länen måste de organen ha tillgång till åtminstone de större statliga och privata företagens framtidsplaner rörande investeringar och antalet anställda. Jag skall inte här gå in på hur en sådan insyn kan ordnas. De frågorna kommer att behandlas på länsnivå, och förslag kommer säkert att ställas därifrån. Inte heller skall jag vid denna sena timme ta kammarens tid i anspråk för att argumentera ytterligare i linje med motionsyrkandena, detta dels av det skälet att jag för bara en knapp vecka sedan diskuterade dessa frågor med inrikesministern, dels därför att utskottets utlåtande i stora stycken innebär ett stöd för de argument som redovisas. Även om jag alltjämt saknar konkreta besked om vad som skall göras anser jag ändå att utskottets behandling av motionerna ger hopp om att de dystra prognoser som arbetsmarknadsstyrelsen redovisat i höst skall kunna vändas i mera optimistiska tongångar redan under nästa år. Nedlagda industrier och samhällen och byar i utdöende är vittnesbörd om att den hittills förda politiken har misslyckats. Nu krävs nya grepp, och de greppen bör berörda myndigheter snart ange.
Herr talman! Vid denna sena tidpunkt är det väl inte särskilt meningsfyllt att föra långa diskussioner om tillstyrkta motioner.

Vi har från socialdemokratiskt håll väckt ett motionspar i dessa frågor. Detta har nu, vilket är mycket glädjande, i sina huvuddrag tillstyrkts av utskottet. Det är tredje året i följd som vi återkommit med motioner med liknande syfte. Det har tidigare inte varit möjligt att nå enighet i dessa spörsmål.

Det innebär självfallet inte att det inte skulle finnas utrymme för enskild industri, och detta har vi också alltid understrukit på vårt håll. Klart är emellertid att man på denna väg inte kan lösa problemen. Vi hälsar med tillfredsställelse bankoutskottets enhälliga konstaterande, att det är staten och den statliga industriutvecklingen som skall klara dessa problem. Det är angeläget att understryka bankoutskottets utttalande att de redskap, som vi fått genom tillsättandet av delegationer och de andra möjligheter som regeringen skapat, nu bör användas för att man på allvar skall kunna ta itu med problemen. Om så sker har önskemålen från oss motionärer på denna punkt blivit tillgodosedda.
Herr talman! Vi har inom bankoutskottet vid flera tillfällen haft att behandla olika norrlandsmotioner. Vi har i år gjort en sammanställning över sysselsättningsutvecklingen i Norrland, som med all tydlighet visar hur kraftig sysselsättningsnedgången där varit också inom den statliga företagsgruppen. Det framgår också att en fortsatt sysselsättningsnedgång är att vänta, om inte ytterligare åtgärder vidtas för att förhindra detta. Det är ett allvarligt läge, och på socialdemokratiskt håll inom utskottet är vi medvetna härom. Vi ställer oss därför positiva till att från samhällets sida görs en betydande insats på detta område. Vi redovisar den senaste tidens ökade insatser genom utvecklingsbolaget, genom tillsättandet på sista tiden av en delegation rörande de statliga företagen och en delegation rörande den statliga industrietableringen och även genom rationaliseringen i form av samverkan mellan domänverket och ASSI som ett led för att skapa en effektiv organisation på detta område. Men Norrland har ju inte bara statliga företag. även om kanske en femtedel av de yrkesverksamma är anställda i statliga företag i de övre delarna av Norrland, är ändå majoriteten sysselsatt inom andra områden av näringslivet, och vi måste ju också försöka ge en ökad sysselsättning åt dem, om situationen inte skall förvärras. Det är ett allvarligt läge, och vi måste vara beredda att väsentligt öka insatserna från samhällets sida för att klara sysselsättningen och skapa drägliga mänskliga förhållanden i Norrland. Jag tror att vi över lag är beredda att göra det. Vad det gäller är att åstadkomma de praktiska anordningar genom vilka nya arbetsuppgifter kan skapas inom det statliga, kommunala, enskilda och kooperativa näringslivet. De förslag som kan komma fram kommer att vinna stöd. Vi måste gemensamt försöka att i olika former finna praktiska förslag till sysselsättningsökning. Pengarna är vi beredda att satsa. De 200 miljoner kronor om året som lokaliseringspolitiken kostar i Norrland, ytterligare stöd i form av investerings fonder och andra medel är icke tillräckligt för att skapa sysselsättning. Vi måste göra en lika stor insats i miljoner räknat för att klara sysselsättningen i Norrland som vi gör för att klara sysselsättningen i u-länderna utanför våra gränser. Vi måste visa solidaritet både innanför och utanför gränserna.

Herr talman!

Utskottet finner ingen anledning att tillstyrka motionen utan hemställer att riksdagen måtte avslå densamma. Det är inte första gången som en motion med detta förslag väckts av vårt parti i riksdagen. Det skedde senast 1964 och 1965, och utskottet hänvisar även till svar man då fick från olika remissinstanser. Vad beträffar årets motion har utskottet endast vänt sig till en remissinstans, nämligen Bolidenbolaget, och till dess remissvar återkommer jag. Inledningsvis vill jag ställa samma fråga till bankoutskottet som jag ställde år 1965, då vår motion den gången behandlades i denna kammare: Varför har inte utskottet vänt sig till gruvindustriarbetarförbundet för att höra dess uppfattning i frågan? Den motion som nu behandlas är nämligen helt i linje med de intressen som gruvarbetarna själva har uttalat sig för, senast vid den kongress som hölls i fjol. Man kan i detta sammanhang undra varför endast Bolidenbolaget och inte gruvarbetarna fått ge uttryck för sin uppfattning. Om någon rättfärdighet skulle ha uppfyllts borde båda parter ha varit remissinstanser. Bankoutskottet har dock endast vänt sig till Bolidenbolaget. | Frågan om förstatligande av de svenska malmtillgångarna samt utbyggnad av industrier för förädling av malmen har varit aktuell för gruvarbetarna sedan decennier tillbaka och återkommit kongress efter kongress. Det är frestande att ur protokollet från Gruvindustriarbetareförbundets senaste kongress citera vad olika talare hade att säga i dessa frågor. Jag skall nöja mig med att med herr talmannens tillstånd citera några rader ur protokollet, nämligen en del av det som anfördes av ombudsman Lage Karlsson: »Det har tidigare påpekats att frågan om statens gruvintressen har varit föremål för behandling vid ett otal kongresser. Vad kan då anledningen vara till att frågan ständigt återkommer? Såvitt jag kan bedöma måste det bero på att den inte har kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt. — — — Förbundsledningen har haft kontakter med regeringsledamöter i olika sammanhang. Det är ett beklagligt faktum att staten redan nu har möjligheter att tillvarata sina egna fyndigheter, såsom t.ex. i Västerbotten, långt innan Håksberg blev aktuellt, utarrenderat eller på annat sätt överlåtit till privata företag att utnyttja dessa gruvfyndigheter.

Det är ändå dessa som til syvende og sidst genom sitt slit skapar de stora vinsterna för de privata gruvbolagen, bl.a. Bolidenbolaget — bankoutskottets remissinstans. Så till Bolidenbolagets remissvar. Först och främst är Bolidenbolaget i sitt remissvar helt missnöjt med oss motionärer — och det var ju bolaget också när det gällde våra tidigare motioner. Det har väl i och för sig mindre intresse om bolaget tycker illa vara att motionärer anför vissa synpunkter, men när utskottet gör remissinstansens mening till sin — d.v.s. helt bygger sitt ställningstagande på vad denna instans har att anföra — nödgas jag bli rätt utförlig i mina kommentarer till omständigheterna kring Bolidenbolagets verksamhet. Först till frågan om varför Bolidenbolaget tappat intresset för brytningen i Bellviksbergsområdet, något som också behandlas i remissvaret. Är 1965 var Bolidenbolaget tydligen helt inställt på brytningar i Bellviksbergsområdet i västra Ångermanland. En helt ny väg anlades, elkraftledningar av betydande längd framdrogs, framställning om statliga lokaliseringsmedel gjordes. Bolaget skaffade sig god reklam i lokalpressen — det var förstasidesartiklar om planerna. Anrikningen av malmen skulle ske på platsen och mal. men utskeppas över Härnösand. Arbetstillfällen skulle skapas i det inre av Västernorrland, som kämpade med stora sysselsättningssvårigheter. Självfallet blev besvikelsen stor då hela projektet lades ned utan någon egentlig förklaring. Vad var det som hade inträffat? Hade Bolidenbolaget inte erhållit de statliga lokaliseringsmedlen? Ja, enligt bolagets remissvar till utskottet skulle uteblivna lokaliseringsmedel vara en av anledningarna. Tillåt mig anföra vad bolaget har att säga om denna fråga i sitt yttrande över vår motion: »Motionärerna anför, att Boliden icke igångsatt malmbrytning i Tåsjö trots att bolaget år 1965 erhållit ett lokaliseringslån för detta syfte. Uppgiften är emellertid felaktig och torde bero på att bolaget år 1965 övervägde att börja bygga ut en mindre blyfyndighet — Bellviksbergsfyndigheten — till drift och därvid inlämnade en ansökan om lokaliseringsstöd.

Det framskymtar dock i bolagets remissvar till utskottet att det var av helt andra skäl. Vilka var då dessa skäl? Och vägrades bolaget lokaliseringsstöd? Nej, bolaget vägrades icke detta stöd. Så här säger länsstyrelsen i Härnösand: »Redan den 7/7 1965 gjorde Bolidenbolaget framställning till länsstyrelsen i Västernorrlands län om lokaliseringslån på 3,5 milj.kr. Summan skulle ingå i en totalinvestering om 10 milj.kr., som Bolidenbolaget skulle investera i Bellviksgruvan, belägen mellan Ångermanland och Västerbotten. Brytningen skulle gälla blymalm. Då ansökan avsåg en så stor summa sändes ärendet från länsstyrelsen till arbetsmarknadsstyrelsen och därifrån vidare till regeringen. Länsstyrelsen har emellertid erhållit brev från Bolidenbolaget den 13 juli 1967, där bolaget återkallade sin ansökan om lokaliseringslån för gruvdrift i Bellviksberget. Bolagets motivering var att man anträffat bättre investeringsobjekt i andra delar av landet.» Bolaget försökte alltså få regeringen att ge flera miljoner kronor i subventioner. Förmodligen skulle detta också ha skett, om inte bolaget fått sina vinstintressen ännu bättre tillgodosedda genom andra objekt. Hur det gick för befolkningen i det ursprungliga exploateringsområdet, det struntar naturligtvis bolaget i. Det är ju bolagen som bestämmer och inte statsmakten. I sitt yttrande till utskottet i anslutning till vår motion uttalar Bolidenbolaget även missnöje med rubriksättningen i motionen, där det hette att bolaget föredragit gruvdrift i Colombia i Sydamerika i stället för i Tåsjöområdet. Bolaget förnekar att det idkat någon drift i Colombia, men väl där som i andra länder, säger man, har man haft en viss malmletningsverksamhet. Nu är det ju på det sättet att projekteringsverksamhet under flera år är en direkt del av gruvdrift. Utan denna skulle ju ingen gruvdrift kunna bedrivas. Faktum kvarstår emellertid, att Bolidenbolaget föredrog att förlägga sin verksamhet till utlandet och slopa fortsatt verksamhet i Bellviksbergsområdet. I samma yttrande från Bolidenbolaget till utskottet sägs vidare bl.a.: »I sammanhanget kan betonas att upptagandet av gruvor utomlands eller deltagandet i dylika projekt icke försämrar möjligheterna att exploatera fyndigheter i Sverige. Ett deltagande i utländska projekt kan däremot säkerställa långsiktigt nödvändiga råvaruleveranser till Sverige.» Bolidenbolaget anför sina exempel i detta sammanhang. Jag skulle vilja ta exemplet Grängesbergsbolagets handlande som tillämpligt i ett fall som detta. Detta bolag var som bekant ägare till malmgruvorna i norr. Dessa köptes på sin tid av staten för den runda summan av 900 miljoner kronor i klingande mynt — inte i statsobligationer. Grängesbergsbolaget använde en del av pengarna till att köpa in sig i det bolag som driver Nimbagruvan i Liberia i Afrika. Den andra delen av pengarna användes bl.a. för att bygga det stora järnverket i Oxelösund. På detta sätt blev Grängesbergsbolaget en allvarlig konkurrent till såväl LKAB som NJA, båda statliga företag. Malmen från Liberiagruvan konkurrerar inte endast med malmen från Norrbotten på den utländska marknaden, den exporteras också till Sverige. Det går en ständig trad av båtar från Afrika till Grängesbergsbolagets järnverk i Oxelösund. Det kan ifrågasättas om inte Grängesbergsbolaget i ett fall som detta, då det gäller svenska gruvbolags engagemang utomlands, försämrar möjligheterna att exploatera fyndigheter i Sverige, såsom Bolidenbolaget i sitt yttrande till bankoutskottet vill göra gällande. Bolidenbolaget hävdar i sitt utlåtande även att dess verksamhet varit särskilt betydelsefull för Norrland då det gällt en näringspolitisk aktivisering av denna del av landet. Bolaget nämner dock icke att man också flyttat delar av sin produktion från Norrland, exempelvis till västra Sverige. I sitt uttalande berömmer sig Bolidenbolaget av att ett antal av SGU:s geologiska kartblad över Norrland har kommit att baseras på de uppgifter som bolaget har tillhandahållit. I och för sig är det ingen nyhet att ett malmletningsbolag ställer visst material till Sveriges geologiska undersöknings förfogande, då det inte självt längre har användning för detta. Så gjorde även Wallenberg för några år sedan i anslutning till den uranletning, som då pågick i vårt land. Över stora delar av Västsverige flög Wallenbergs flygplan och gjorde sina undersökningar. Det beräknades att detta kostade honom 10 miljoner kronor. Tråkigt nog — framför allt för Wallenberg — gav undersökningarna inte det väntade resultatet. Wallenberg ställde senare materialet till Sveriges geologiska undersöknings förfogande. Jag anser att Bolidenbolaget inte heller i detta avseende har något särskilt att berömma sig av. Att Bolidenbolaget bedriver en omfattande verksamhet stämmer. Bolidenbolaget idkar gruvdrift i ett femtontal gruvor i Norrland och Bergslagen, anrikningsverk i Boliden, Kristineberg och Laisvall. Bolaget har företag i Landskrona, Hälsingborg, Vargön och Norrköping, dess aktiekapital är över 140 miljoner kronor. Härtill kommer ett åttiotal miljoner kronor i dotterföretag och andra företag, även i utlandet, bl.a. i Frankrike och Latinamerika. Vinsten, eller profiten, på arbetskraften var år 1963 17 miljoner kronor men hade fördubblats till år 1965 och var då uppe i 33,5 miljoner kronor. Utdelningen till kupongklipparna var samma år 15 kronor per aktie, vars nominella värde är 100 kronor. Senare år har inte varit sämre ur vinstsynpunkt. Enligt bolagets egna uppgifter var 1966 ett exceptionellt gott år för Boliden; det bästa i bolagets historia. Det är detta bolag som av den folkpartistiska tidningen Norra Västerbotten för kort tid sedan anklagades för skatteflykt i samband med det minskade skatteunderlaget i Arjeplogs kommun, där bolaget även driver gruvverksamhet. Att Bolidenbolaget i detta fall söker rättfärdiga sig hör givetvis till bilden. Det bör dock tilläggas, att samma bolag av de av anställda intjänade vinsterna gav högern och folkpartiet ett par hundra tusen kronor till deras valrörelser i år. Mänskligt att döma skulle det givetvis ha varit hederligare att låta dessa pengar stanna i Arjeplogs kommun, som ju fick minskat skatteunderlag. Kommu nen skulle därigenom också ha sluppit tillgripa skattehöjning, Men det var samma bolag som även ansåg sig vara så ekonomiskt under isen, att det fann sig tvingat att begära lokaliseringspengar av samhället. En annan fråga i detta sammanhang, som jag inte kan undgå att beröra, gäller de förmåner som Bolidenbolaget kommer i åtnjutande av i jämförelse med det statligt ägda LKAB. Som bekant betalar LKAB varje år 15 miljoner kronor till Norrlandsfonden. Medlen i denna fond är avsedda för sysselsättningsfrämjande åtgärder i Norrland och kan mycket väl komma den privata företagsamheten till godo. Vore det för mycket begärt att Bolidenbolaget med sina stora vinster betalade ett visst belopp per brutet ton blymalm i Laisvallsgruvan till Arjeplogs kommun som bidrag till näringslivets utveckling i denna kommun, som sedan länge haft stora sysselsättningssvårigheter. Varför skall endast det statliga LKAB betala? Det borde väl också det privatägda Bolidenbolaget göra, ett bolag som enligt lokalpressen anklagas för skatteflykt från den kommun där man kammar hem vinsterna. Herr talman! Det jag har anfört jävar enligt min mening Bolidenbolagets försök till bemötanden, som utskottet sätter tilltro till och som skulle berättiga utskottets slutsats: »Icke heller denna gång finner utskottet att den framförda kritiken är välgrundad och ger anledning att överväga ett totalt förstatligande av gruvindustrin.» Min mening är den motsatta. Men det finns ytterligare skäl, och det är märkligt att utskottet inte vill ta ställning till dem. Jag tänker bl.a. på det sakligt sett starka skälet att landets naturtillgångar av mineralier i sin helhet eller i varje fall till övervägande del bör samlas i samhällets ägo och tillföras en enhetligt ledd samhällelig malmbrytning och järnförädling.

Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag därför bifall till motion II: 340.

Herr talman! Herr Lorentzon klagade över att utskottet bara hade vänt sig till en enda remissinstans, nämligen Bolidenbolaget. Han menade att utskottet också borde ha sänt motionen på remiss till Gruvindustriarbetareförbundet. Men, herr Lorentzon, det är ju så att man använder remissförfarandet för att få fram nya synpunkter på ett ämne, och herr Lorentzon anmälde redan 1965 — han påminde om det tidigare i dag och nämnde det nu på nytt — att Gruvindustriarbetareförbundet helt står bakom och delar de synpunkter som framföres i motionen. Får vi tro herr Lorentzon skulle det alltså inte finnas några nya synpunkter att inhämta hos Gruvindustriarbetareförbundet. Vad däremot beträffar Bolidenbola Set ligger saken annorlunda till. Bola Set har ju angripits i motionen; man har där framfört skarp kritik mot bola Sets verksamhet. Under sådana förhållanden är det väl riktigt och naturligt att låta den angripna parten komma till tals, och det är vad utskottet har gjort Senom att infordra ett yttrande från Boliden AB. Herr Lorentzon har som riksdagsman haft tillfälle att i lugn och ro ta del av detta svar, och han har sedan kunnat kommentera det härifrån talar Stolen. Däremot kan inte enligt spelreglerna något förnyat inlägg från den ANgripnes sida komma till stånd. omkring i sin framställning här och kom in på både det ena och det andra. Jag ber att få återvända till motionsyrkandet som sådant, vilket gick ut på »tillsättandet av en särskild utredning med uppgiften att snarast framlägga en plan för överförande i samhällets ägo av landets mineraltillgångar samt gruvindustri och förädlingsindustri i anslutning till denna». Detta yrkande hade utskottet att ta ställning till.

Till denna hemställan ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! Herr Regnéll åberopar den motion som tidigare behandlats här och till vilken utskottet intagit en mycket välvillig hållning. Ja, utskottet hänvisar därvid till de delegationer som är tillsatta. Därför är det underligt att utskottet yrkar avslag på motion II: 840, ty denna siktar egentligen åt samma håll som den motion vi tidigare behandlat. Jag vidhåller min uppfattning om att utskottet alltför mycket tagit hänsyn till Bolidenbolagets remissutlåtande. Varför vände man sig inte till även Gruvindustriarbetareförbundet, när man år 1965, då en liknande motion behandlades, infordrade remissvar från en hel rad olika instanser? Var anledningen den att utskottet hade klart för sig detta förbunds inställning? I dag hänvisar herr Regnéll till att jag 1965 angav att Gruvindustriarbetareförbundet hade en bestämd upp fattning i denna fråga. Man ansåg det tydligen inte nu lämpligt att höra förbundet, eftersom dess inställning redan 1965 anfördes som ett argument för det krav som vi då ställde.

Herr talman! De frågor som herr Lorentzon nu ställde tror jag är lätt besvarade. 1965 redovisades redan i motionen av motionärerna att deras tankegång anslöt sig nära till tankegångar som fanns hos Gruvindustriarbetareförbundet. Herr Lorentzon ansåg det märkligt att inte de konstateranden som vi gjort inom utskottet utmynnat i ett tillstyrkande av motionen. Jag upprepar att det vore fullständigt onödigt med en särskild utredning, eftersom de utredningar som jag redovisat som tillsatta också kommer att syssla med dessa frågor.

Herr talman! Det är ett viktigt och kanske också något ömtåligt ärende som vi nu skall behandla — ömtåligt på det sättet att det gäller den exekutiva makten. All makt skall ju helst utövas med måtta, kanske t.o.m. mildhet, och då uppstår det lätt avgränsningsproblem i fråga om hur mycket man skall tillåta och icke tillåta av exekutiv verkställighet. Det är det vi nu skall ta ställning till i ett konkret fall. Först ber jag att få göra ett tillrättaläggande. Jag tror att det är en vitt spridd missuppfattning att de människor som hamnar i utmätningsmännens register skulle vara mer eller mindre skojare, individer som inte vill göra rätt för sig och som på alla sätt försöker slingra sig undan sina förpliktelser. Det är fel — kapitalt fel. Jag tror att det i stort sett är människor precis sådana som vi här i riksdagen, bara med den skillnaden att de har sämre ekonomi. Det är människor som i stort sett lever på existensminimum. De har en ekonomi som de har kalkylerat så, att de kan klara sig hyggligt och ordentligt. Men om det skulle inträffa någon oförutsedd händelse av ekonomiskt slag — sådant förekommer ju — så råkar allting i obalans för dem, och de får svårt att klara sina ekonomiska förpliktelser. Jag tror att detta faktum bör läggas i botten när vi behandlar denna fråga. Den proposition det här gäller, nämligen nr 130, innehåller i många avseenden ett bra lagförslag. Den innebär bl.a. vissa förbättringar i själva införsellagen. Exekutiv verkställighet är i stort sett av två slag: löneexekution och sakexekution. Orden säger rätt mycket vad dessa begrepp betyder. Sakexekution innebär att den exekutiva verkställigheten omfattar saker, och det är viktigt att komma ihåg att endast ting som är umbärliga för vederbörande gäldenär kan bli föremål för en sådan åtgärd. Det går alltså inte att utmäta sådana saker som är nödvändiga i ett hushåll eller ett hem.

Det är alltså fråga om ett mycket kraftigt ingrepp när det gäller gäldenärens löneförmåner. Det är också betecknande att lagstiftaren hittills alltid varit mycket försiktig med att utöka området för tillämpningen av införselinstitutet. Man har inte velat beröva den anställde hans arbetslust och på det sättet skapa arbetsskygghet och hoppjerkamentalitet, vilket inte är till någons och allra minst samhällets nytta. Detta har inneburit, att införselinstitutet ända sedan 1918 kunnat tillämpas endast för betalning av familjerättsliga underhållsbidrag — det är självklart att så skall vara fallet — och av skatter och böter. Det anmärkningsvärda med regeringsförslaget är att man utvidgar området för införsel och gör det i princip hur stort som helst. Man kallar emellertid detta inte för införsel, utan av någon dunkel anledning benämnes det »utmätning i lön». Men det hela skall fungera exakt som införsel; utmätningsmannen skall anmoda arbetsgivaren att i förväg lägga undan de pengar som skall användas för betalning av en fordran. En sak för sig är att det införs vissa spärrar. Verkställigheten skall inte kunna ske mer än vissa månader varje år, men i princip är det utan minsta tvivel fråga om införsel i lön. Det allvarliga är att denna verkställighet skall kunna tillgripas för alla slag av fordringar, alltså inte som hittills bara för underhållsbidrag samt skatter och böter. Underhållsbidrag kan endast tas ut när det gäller skulder som icke är över två år gamla; för skatter och böter är motsvarande gräns tre år. Men för alla de fordringar, som nu skall kunna drivas in genom detta institut, finns ingen sådan gräns; de existerar hur länge som helst. Detta innebär i klartext att gäldenärens lön kan ansättas av dessa krav i all framtid. Låt mig ta ett exempel. Institutet skall kunna användas för indrivning även av skadestånd. Det inträffar ju att någon person på grund av vårdslöshet råkar förstöra värden till mycket betydande belopp — 560 000, 70 000, 80 000 eller kanske 100 000 kronor. En sådan person skulle alltså riskera att hans lön blev tagen i anspråk för skadeståndet under hela hans liv. Det kan inte vara rimligt; han skulle ju aldrig kunna sätta bo eller över huvud taget skaffa sig någonting. Man kan gott säga att hela hans liv är förstört i ekonomiskt avseende och därmed i många andra avseenden. Det som ur gäldenärens synpunkt gör en löneexekution mer obehaglig än en sakexekution är att man blandar in hans arbetsgivare i hans trassliga affärer, vilket många gäldenärer betraktar som den allra värsta följden av en införsel. Dessutom är det en sämre form av exekution därigenom att man belastar arbetsgivaren med dessa extra bekymmer. Han skall ju innehålla pengarna, och när det gäller skatter, böter och underhållsbidrag må det vara hänt. Men det är tveksamt om det kan vara riktigt att utvidga detta till en skyldighet för arbetsgivaren att driva in pengar till ibland ganska obskyra inkassofirmor. Detta är en särlagstiftning på det sättet att den drabbar löntagare. Hos enskilda företagare kan man däremot inte göra införsel. Det är egentligen rätt underligt att ett parti som kallar sig för löntagarnas parti lägger fram ett så dant här förslag. Det är kanske symtomatiskt att jag har fått ett brev som egentligen är ställt till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och i vilket just en socialdemokrat protesterar högeligen mot detta system. Han säger bl.a. att det är underligt att ett socialistiskt parti vill skydda ägandet på bekostnad av arbetarens lön. Det ligger väl en del i detta; det är ju vad som kommer att ske. Man liberaliserar reglerna när det gäller sakutmätning så att den enskilde företagaren, som inte kan göras till föremål för införsel, kan skaffa sig ting som sedan genom denna lagstiftning är skyddade mot utmätning under det att man hårdare klämmer åt dem som är hänvisade till att klara sig på sin lön. Sakutmätning träffar på det sättet rätt, eftersom — som jag nyss sade — bara föremål som är mer eller mindre lyxbetonade och som kan undvaras kan utmätas. Därest ett ingrepp görs i den anställdes lön vet man aldrig, om han just den månaden avsåg att skaffa sig någonting nödvändigt. Man behöver inte vara sentimental för att säga att han kanske skulle ha köpt en ny överrock till sig själv eller nya skor till sina barn och att köpen nu omintetgörs genom att pengarna tas ifrån honom. En annan konsekvens av lagförslaget, som inte är den minst anmärkningsvärda och den minst klandervärda, är att den redan förut alltför rikt florerande och osunda avbetalningshandeln uppmuntras. En mycket stor del av de fordringar som strömmar in till utmätningsmännen för indrivning utgörs av avbetalningsskulder; folk har skaffat sig föremål som de sedan har svårt att betala. Jag tror att vi kan vara ense om att avbetalningshandeln har spårat ur och kommit in på banor som är långtifrån tillfredsställande. Den föreslagna ordningen skulle uppmuntra de firmor som sysslar med avbetalningshandeln, eftersom det blir mera riskfritt för dem att sälja utan att göra den minsta lilla kreditundersökning i förväg, när de vet att de för all framtid kan söka införsel — jag kallar det så — i gäldenärens lön. Detta är en av de konsekvenser av det föreliggande förslaget som är ytterst otillfredsställande. Det sägs också i propositionen — vilket är rätt förvånande — att de åtgärder som följer av förslaget inte skulle medföra något merarbete för utmätningsmännen. Utmätningsmännen är redan hårt ansträngda och har mycket svårt att få extra arbetskraft. Det här framlagda förslaget skulle utan minsta tvivel betyda ett merarbete av mycket stor omfattning. Sakutmätning, utmätning av t.ex. en TV-apparat, sker på en gång, och sedan säljs apparaten på exekutiv auktion, under det att detta förslag fordrar att blanketter skall sändas ut till både arbetsgivare och anställda. Man skall inhämta uppgifter om lönens storlek, man skall skicka ut beslut, man skall inkassera pengar och man skall fortlöpande föra diariekort. Dessutom skall man, vilket är mycket underligt, verkställa en undersökning av huruvida den bristande betalningen beror på betalningsovilja. Skall denna undersökning göras ordentligt blir den ganska omfattande och förutsätter också en ny blankett. Det kommer antagligen att härvid utvecklas olika praxis hos olika utmätningsmän. De som är litet hyggligare kommer väl att fordra ganska mycket för att det skall föreligga betalningsovilja, medan andra åter — och jag skulle tro de flesta — förutsätter just betalningsovilja. Människorna blir med all visshet ganska olika behandlade inom «olika utmätningsdistrikt. Herr talman! Jag skulle kunna säga mycket mera mot Propositionen, men det anförda får räcka. Jag vill av rent humanitära och sociala skäl, i likhet med vad socialpolitiska kommittén i ett remissyttrande gjort, yrka avslag på propositionen i den del som jag här berört, vilket innebär bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är kanske många som förvånat sig över den oheliga allians som här föreligger. Men jag vill försäkra att det inte är någon övergång till herr Wahlgrens stall som framgår av reservationen. Som herr Sjöholm sagt är det en mycket allvarlig fråga som har tagits upp i propositionen. Förslaget innebär, skulle jag vilja säga, en revolution på det exekutiva området. Ett rättstillstånd som har funnits under årtionden ändras om helt och hållet genom denna enkla manöver med införandet av utmätning i lön. Alla partier har ju under valrörelsen i höst talat sig varma för jämlikhet. Vi har väl alla tyckt att klyftorna mellan dem som har det bra och dem som har det illa ställt, även om vi har skatteprogression och sociala förmåner, är alltför stora. Men detta förslag medför att vi skapar nya klyftor, kanske inte så mycket klyftor mellan de vanliga människorna och de mycket rika som mellan de vanliga människorna och de mycket fattiga.

Såvitt jag kan förstå blir följden i många av dessa fall att dessa människor slutar att arbeta. De tycker inte det lönar sig, när de inte får behålla lönen ens i den utsträckning de får göra i dag. De kanske nu har gamla skatter, böter eller underhållsbidrag att betala, men det som nu föreslås skulle innebära att man lade ytterligare bördor på dem. De är labila, de tål inte så många påfrestningar, och därför händer det lätt att de återfaller i brott eller i alkoholism. Nu frågar man sig: Hur är det då i dag? Behöver man inte betala sina skulder i dag, om man köper någonting på kredit? Om man skall försöka ge en enkel bild av hur det är nu kan man säga, att där intet finns att taga har kejsaren förlorat sin rätt. Finns det inga utmätningsbara tillgångar kan man inte nu driva in privaträttsliga fordringar. En omsorgsfull säljare förvissar sig därför om vilken köpare han har att göra med. Han skaffar soliditetsupplysningar, har kanske personlig kännedom om vederbörande och han lägger ned en viss omsorg innan han träffar ett köpeavtal. Nu tycks Sverige och även andra västeuropeiska demokratier och välfärdsstater vilja frångå detta förfaringssätt. Man vill sälja så mycket som möjligt på kredit. På bussarna annonseras om att vi skall skaffa oss köpkort och utnyttja alla kreditmöjligheter. Men en sådan kampanj förut Sätter ändå att det krävs en viss om Sorg av den som säljer någonting.

Efter detta blir det verkligen fritt fram för sådana genom att de inte alls behöver riskera något sådant. De kan räkna med att de inte behöver återta avbetalningsgodset, om köparen inte betalar. De kan gå till utmätning i lön un der lång tid ända tills köpeskillingen är erlagd. | Det finns ju redan nu ett institut som heter utmätning i lön men det är omöjligt att begagna sig av det. Det har gjorts en undersökning varvid man fann att det under ett år gjordes fem tusen utmätningsförsök av vilka endast ett tusen lyckades. Det ligger i sakens natur att utmätningsmannen inte kan vara på arbetsplatsen för att ta lönen när den är tillgänglig för lyftning. Därför har lönen i praktiken varit fredad från exekution av detta slag. Om den föreslagna lagändringen träder i kraft skulle emellertid också andra problem uppstå. Jag tänker här på de mycket stora skadestånd som ibland utdömes. Om man t.ex. gör sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik är försäkringsbolaget i princip skyldigt att återkräva skadeståndet av den som begått trafikbrottet. Jag hade själv en klient som i mycket unga år — han var då 18—19 år — gjorde sig skyldig till ett trafikbrott och dömdes för grov vårdslöshet. Försäkringsbolaget betalade ut 60 000—70 000 kronor för den uppkomna skadan, och vartannat eller vart tredje år hör nu försäkringsbolaget efter om det finns några utmätningsbara tillgångar. Det finns det inte, och försäkringsbolaget kan i dag inte ta av hans lön. Men om den föreslagna lagstiftningen träder i kraft öppnas möjligheter för försäkringsbolaget att under en lång följd av år driva in nämnda belopp. Det finns emellertid ännu mer extrema fall. I min hemtrakt finns en man som av misstag kopplade en oljeledning felaktigt, så att 250 000 liter olja pumpades ut i havet. Det kostade 1,5 miljoner kronor att ta reda på den oljan. Med nuvarande rättsregler är denne man i princip skyldig att ersätta summan. Man kan knappast avundas honom hans framtid, om denna lag träder i kraft. Jag skulle kunna räkna upp många sådana exempel, men jag tror att det anförda kan räcka. Utskottet har anfört en hel del motiveringar för sitt tillstyrkande av propositionens förslag. Man har menat att löneläget successivt förbättrats under årens lopp, och det är väl riktigt. Men efter hand som lönerna ökat har skatteuttaget stigit, och penningvärdeförsämringen har också haft inverkan på lönerna. Reallönehöjningen har alltså varit ganska måttlig. Jag tycker därför inte att detta i och för sig kan vara ett skäl för den föreslagna förändringen. Det har vidare anförts att den nya ordningen skulle underlätta utmätningsmännens uppgifter. I detta avseende vill jag bara hänvisa till vad herr Sjöholm sagt. Jag delar härvidlag helt herr Sjöholms mening. Det gäller nu för utmätningsmannen att pröva, om vederbörande gäldenär visar betalningsovilja eller inte. Det blir därvid utrymme för subjektiva bedömningar, som kan föra med sig en hel del orättvisor vid bedömningen av vilka som skall bli skyldiga att betala, då det kan bero på i vilket distrikt man bor. Det framhålls också att det föreslagna systemet skulle medverka till en förbättrad betalningsmoral. Jag tror inte det. Däremot kommer det att medverka till större möjligheter för samvetslösa försäljare av olika slag. Detta är inte en reform — om man nu skall använda detta uttryck — för allmänheten utan en reform för de företag som arbetar med avbetalningsförsäljning. Det är ju endast dessa som kan gynnas av förslaget. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 1 av mig själv och herr Sjöholm.

Herr talman! Till förevarande utlåtande är fogad ytterligare en reservation, nr 2. Bakom den står utskottets högerledamöter. Jag vill först säga att vi med denna reservation inte tagit avstånd från Kungl. Maj:ts proposition utan vi ansluter oss i allt väsentligt till denna. Vi har endast ett tilläggsyrkande till propositionen, vilket vi har redovisat i vår reservation. Jag tycker inte att jag har anledning att företräda utskottet i denna debatt med herrar Sjöholm och Martinsson. Jag vill endast säga att jag har uppfattat detta förslag så, att det i alla fall innebär en förbättring i förhållande till vad som nu gäller. Den löneutmätning som nu finns och som innebär att man endast kan ta lönen i anspråk när den är tillgänglig för lyftning har visat sig fungera bara på papperet, inte i praktiken. Om man skall ha regler skall de vara utformade så, att de kan tillämpas i praktiken. Nu har både herr Sjöholm och herr Martinsson gett exempel på de enligt deras mening orimliga konsekvenser som detta förslag kommer att få. Det är möjligt att man kommer att finna sådana ytterlighetsfall som de nämnt med de konsekvenser som de varit inne på — det vågar jag inte ha någon mening om. Men jag tror att reglerna i det stora flertalet fall kommer att visa sig ha en god effekt. Vi måste ju ändå komma ihåg, att reglerna är parade med bestämmelser om en generös definition av beneficium — man skall alltså kunna skydda en avsevärd del av vederbörandes egendom så att den inte kan tas i anspråk. Likaså har man begränsningen till tre månader per år när det gäller löneutmätning för vanliga fordringar. Jag tycker att det också borde vara en garanti för att man inte över hövan pressar gäldenären. Ingen av de tidigare talarna har emellertid varit inne på det som jag tycker också är en sida av denna sak, nämligen angelägenheten av att den enskilde som drabbats av en skada bör ha vissa rimliga möjligheter att få ut ersättning härför. Det är väl också något som man skall ta med i beräkningen. Jag kan inte hjälpa att när jag hörde herr Martinsson kom jag — kanske något långsökt, men ändå — att tänka på den TV-debatt som jag tittade på i går och där man helt och hållet bortsåg från ägarens rättmätiga anspråk på skydd för sin egendom. Det föreföll nästan som om det var den som led skadan, som skulle vara den skyldige. Så får man väl ändå inte bortse från angelägenheten av skydd för äganderätten och skydd för den som lidit skada. Jag trodde att vi var överens om den principen. Enligt förslaget skall man bibehålla införselbegreppet i huvudsak oförändrat. Som jag ser det borde grundprincipen vara att alla fordringsägare skall behandlas lika och att ingen skall prioriteras före den andre. Det är enligt min uppfattning en grundregel som man bör kunna följa. Skall man göra avsteg från den, bör man göra det med stor varsamhet. Ett skäl för ett sådant avsteg kan väl vara att en borgenär för sin existens är beroende av att kunna utfå ett ersättningsbelopp. Därför har man naturligtvis tagit med underhållsbidragen som ett första led i införselinstitutet. Men när man kommer längre ner på skalan och finner att också böter och viten skall vara föremål för ett särskilt skydd, då kan man bli en aning fundersam, ty staten har i varje fall inte Något ekonomiskt skäl att skydda sig en sådan skada. Det skälet bortfaler. Vi som står för reservation 2 anser att det snarare bör vara så, att skade Stånd på grund av brott skulle få en ! förhållande till statens anspråk på böter och viten privilegierad ställning. Nu är det tvärtom. Till förmån för denna ordning anför departementschefen att det föreligger kriminalpolitiska skäl, men vi menar att det också kan anföras kriminalpolitiska och även humanitära skäl för att låta skadestånd på grund av brottslig gärning få en privilegierad ställning. Vi vet emellertid att denna fråga inte är så enkel. Därför har vi efter att ha studerat de remissyttranden som Ppresenterats ändå stannat vid den uppfattningen, att det borde vara rimligt att acceptera propositionen som den föreligger men att yrka på en utredning om hur man skall kunna lösa frågorna om skadestånd på grund av brott på ett sätt som kan vara tillfredsställande. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till reservation 2 i utskottets utlåtande.

Herr talman! I proposition nr 130 har regeringen lagt fram ett förslag till ny lagstiftning om införsel och utmätning i lön och om skydd mot exekution av viss egendom. Jag vill något beröra denna proposition och första lagutskottets utlåtande nr 48. Det är riktigt att det principiellt inte finns något hinder för att löneutmätning skall kunna användas för uttagande av alla slag av fordringar. Men det finns en rad villkor med begränsningar, som garanterar att låntagarna skyddas mot alltför kraftiga ingrepp i inkomsterna. Det är visst inte så, att en skuldsatt person är mer eller mindre utlämnad på nåd och onåd. Inom utskottet har vi sett mycket allvarligt på risken för att en gäldenär genom löneexekution kan komma att pressas otillbörligt hårt. Det har alltså gällt att förebygga att löneutmätningen blir för betungande för gäldenären, och begränsningarna är ganska omfattande. Dessa begränsningar är följande. För det första: Löneutmätning i vanlig lön får inte ske »om det med skäl kan antas att gäldenären gjort vad han förmått för att betala skulden. En person som råkat i betalningssvårigheter men anstränger sig att efter hand fullgöra vad som åligger honom skall alltså inte behöva riskera att utmätning sker i hans lön». Med andra ord skall skötsamma personer med tillfälliga betalningssvårigheter inte behöva riskera utmätning i lön. För det andra: Gäldenären skall förbehållas ett liberalt bestämt belopp för egen och familjens försörjning. I klartext betyder detta, framgår det av utskottsutlåtandet, att löneutmätning inte kan komma i fråga för t.ex. lågavlönade. Lagen stadgar alltså att vad som behövs för gäldenärens eget och familjens behov alltid skall skyddas, och det på ett betryggande sätt. Gäldenären skall förbehållas avsevärt mer än vid införsel, där ju det skyddade brukar ligga strax över existensminimum. Reglerna skall enligt departementschefen — det står på s. 107 i propositionen, och utskottet behandlar saken på s. 66 och 67 i sitt utlåtande — »vara sådana att löneutmätning mot gäldenärens bestridande inte kommer i fråga beträffande den stora gruppen av lågavlönade, frånsett ungdomar som inte har någon försörjningsbörda och inte heller i övrigt har några större fasta utgifter samt liknande fall». För det tredje: Utan gäldenärens medgivande får enligt propositionen löneutmätning inte heller tillämpas under längre tid än tre månader under ett och samma kalenderår. Detta gäller totalt, oavsett antalet utmätningsansökningar. För det fjärde: Förslaget upptar bestämmelser till förebyggande av att gäldenären skulle kunna berövas medel som är avsedda för semester. Vi inom utskottet menar att förslaget garanterar en återhållsam tillämpning av löneutmätningsinstitutet till förmån för gäldenärerna. Samtidigt vill utskottet tillse att borgenärernas möjligheter att komma till sin rätt inte begränsas alltför mycket. Jag vill även påpeka att när det gäller s.k. sakexekution föreslås en för gäldenären väsentligt mer liberal bestämning av den egendom som skall tas undan av hänsyn till gäldenären och hans familj. I en rad preciserade punkter sägs i lagtexten klart ifrån, att kläder, möbler och husgeråd som behövs för ett hem, arbetsredskap för yrkesutövning, djur, foder och sådant som behövs för egen och familjens försörjning, till skäligt värde inte får röras. Lagen säger även att föremål med övervägande personligt värde för gäldenären är fria från utmätning. Det gäller även hyresrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till fast bostad. Jag har, herr talman, i korthet velat redovisa detta; det står också att läsa i proposition nr 130 och i utskottsutlåtandet. Till sist bara ett par ord huruvida den föreslagna lagen skulle öppna dörren mera fritt för en vidgad, osund avbetalningshandel. Herr Sjöholm var ju inne på den frågan. Jag undrar om inte de angivna villkoren för förordnande om löneutmätning också ger tillräckliga garantier för att propositionsförslaget inte leder till en vidgad och osund avbetalningshandel. Departementschefen deklarerar på s. 90 i propositionen som sin åsikt, att en sådan utveckling inte behöver befaras i anledning av de reformer det här är fråga om. Det är dock klart att man kan ha olika åsikter om verkningarna. Om utvecklingen skulle motivera det kan man överväga att senare ingripa genom att förbehålla löneutmätningsinstrumentet för endast vissa slag av fordringar. Den vägen kan man tänka sig. Man kan även utesluta vissa slag av fordringar. Men detta är väl frågor som får tas upp vid behov. Utskottet har redovisat sin syn på detta problem på s. 68 i utlåtandet. Det finns även en utredning, men den vill opponenterna inte gärna redovisa eller tala om. Den tillkallades i början av detta år för att bl.a. söka komma till rätta med missförhållanden inom kredithandeln. I samarbete med de övriga nordiska länderna skall man överväga en skyddsregel mot viss dörrknackarförsäljning i hemmen. Jag erkänner gärna att många ensamma män Niskor är ganska skyddslösa mot påträngande agenter. Genom den tillsatta utredningen vill man alltså söka komma till rätta med detta problem. Jag har velat foga dessa synpunkter till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det har sagts här att det är en revolutionerande reform wi har att ta ställning till, men det är kanske ett litet väl starkt uttryck. Inom utskottet har vi sett allvarligt på dessa Problem men de bör inte överdrivas på det sättet. Fru Kristenssons yrkande tyder på att det råder ett motsatsförhållande mellan hennes uppfattning och herr Sjöholms. Fru Kristensson yrkade i sin Motion, att frågan om skadestånd på Srund av brott skall överföras till införsellagen och placeras efter vad som Sågs om böter och viten. Detta yrkande lar sedermera övergetts i utskottet och Man har i stället begärt en utredning Och anslutit sig till propositionen i det Stycket. Vi har väl alla en stark känsla av att Man bör gå fram med varsam hand när det gäller att med lag tvinga folk att Söra rätt för sig. Att detta är en mycket Omtålig fråga underströk herr Sjöholm. Jag vill framhålla att det när det gäl NN skadestånd då människor begått ett Pott kanske är ännu mer angeläget att Så varsamt fram.

Om man däremot behåller skadeståndsfrågan i utmätningslagen ger nan den som drabbats av skadan tillfälle att få sin fordran tillgodosedd — om det över huvud taget finns möjlighet därtill — genom löneutmätningsinstibutet. Både herr Sjöholm och herr Martinsson har kritiserat förslaget med anförande av ganska drastiska exempel. Alldeles utomordentligt drastiskt var herr Martinssons exempel, som gällde en person vilken genom en olycksmanöver släppte ut olja och ådrog sig ett skadestånd på ett par hundra tusen kronor. Det är naturligt att detta måste bli en orimlig börda, även om han endast skall betala av under tre månader om året. Kungl. Maj:ts förslag innebär nämligen att skadeståndet kan tas ut av lönen bara under tre månader per år — jag vill göra kammaren uppmärksam på detta. Man bör för sådana fall få till stånd en utvidgning av försäkringsskyddet, så att enskilda människor kan på det sättet få ekonomisk hjälp när de råkar ut för dylika olyckor. Ansvarsförsäkringen är ju en form av räddning ur svåra situationer. Sedan säger herr Sjöholm att förslaget har många allvarliga brister. Skillnaden mellan den gamla förordningen och den som nu skall komma att gälla är, såsom fru Kristensson sade, att utmätningsmannen nu måste vara närvarande vid avlöningstillfället om han skall kunna göra utmätningen. Han kan visserligen göra utmätning i lönen, men det kan han göra endast när den är tillgänglig för lyftning, som det står, och för detta arbete finns det inte tillräckligt med personal, och det saknas också praktiska möjligheter för utmätningsmannen att utföra det. Lagförslaget har moderniserats på sådant sätt, att lagen inte bara skall bli några bokstäver på papperet utan att det skall bli möjligt att effektivt verkställa en exekution i lön. Fortfarande gäller dock begränsningen till tre månader om året.

Föreningen Sveriges kronofogdar skriver, att de anser de föreslagna bestämmelserna »mycket angelägna». Man tycker att de med den erfarenhet de har väl förstår vad det rör sig om. Regeringens förslag innebär att vi får ett moderniserat införselinstitut.

Departementschefen säger vidare, att om utvecklingen skulle gå i den riktning som herr Sjöholm och herr Martinsson misstänker, skall man ha möjlighet att modifiera bestämmelserna och på det sättet stävja en sådan tendens.

Herr Martinsson sade, att detta inte gällde den enskilde företagaren. Om företagaren har någon egendom som kan bli föremål för utmätning och det i så fall blir fråga om sakexekution, är det inte säkert att hans rätt blir bättre skyddad, ty det föreligger ju skyldighet att vid exekutionen försälja den egendom som tagits i :mät för att gälda den fordran som föreligger. Det är inte alls säkert att egendomen vid exekutionen försäljes till det värde som den vid det tillfället rätteligen bör ha. Herr talman! Den fråga som vi här diskuterar är — som herr Sjöholm och herr Martinsson nämnt och som vi alla känner till — synnerligen besvärlig, ty man måste när man skall lagstifta för att folk skall göra rätt för sig gå fram med varsam hand. Det har departementschefen här gjort och det har wutskottet också accepterat. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp ett par saker som herr Axel Gustafsson i Borås här nämnde. Han har hela tiden talat om att utmätning i lön endast kan ske under tre månader. Det är riktigt i normalfallen, men lagen förutsätter också att man beträffande vissa fordringar kan göra utmätning i lönen under sex månader. Bl. a. i det fall som fru Kristensson särskilt ömmar för och som hon vill ha in under införselparagrafen kan man sträcka ut tiden till sex månader. Är det då så att man har kvarskatt att betala under fyra månader och dessutom dras med en utmätning i lön under sex månader, kan man vara glad om man har några pengar kvar till julen i slutet på året. Det är alltså inte helt avgjort att det alltid rör sig om tre månader. Det talas vidare om utredningen.

Jag tycker att det hade funnits skäl att avvakta utredningen och den lagstiftningen innan man genomför denna ganska genomgripande förändring. Herr Dockered talade om skadeståndet i samband med oljeutsläpp. Här var det inte fråga om några hundra tusen kronor utan om en och en halv miljon. Öm indrivning pågår endast under tre Månader varje år, får denne man hålla På ganska många år innan han betalat Sin skuld. Om man emellertid gjort sig skyldig till brottslig handling och denna ligger till grund för utmätning i lön, får man fortsätta att betala under sex Månader varje år. Även herr Dockered borde inse att den person som blir utsatt för detta går en ganska dyster framtid till mötes.
Herr talman! Jag tror inte, herr Maränsson, att det är en »ohelig allians» SOm förenar oss, utan att det i stället är ett rätt väl utvecklat socialt samvete. essutom vill jag säga att jag inte tillhör herr Wahlgrens »stall». Jag tillhör Inget stall alls; som herr Martinsson vet är jag rätt svår att hålla i stall. Det var nästan litet kusligt att höra fru Kristenssons synpunkter. Hon sade att förslaget var bra, ty det är »praktiskt tillämpligt» och »ger god effekt». et var ett renodlat borgenärsintresse Som kom fram, och det fanns inte ett enda ord till övers för de gäldenärer Som har det besvärligt och svårt. Alla YI andra har vägt dessa synpunkter mot varandra, men hos fru Kristensson kom bara det renodlade borgenärsintresset till uttryck. Som herr Martinsson påpekade blir de tre månaderna lätt sex månader, herr Gustafsson i Borås. När det gäller avbetalningshandel har säljarna så starka vapen i sina händer — de är den överlägsna parten i detta förhållande — att de i utmätningsärenden kan se till att tiden blir utsträckt så att gäldenären går med på sex månaders utmätningstid. Visserligen föreslås i propositionen att löneutmätningen inte får tillämpas mer än en viss tid varje år, men det förekommer ingen begränsning av antalet år. Den kan alltså hålla på i 20, 30 eller 40 år. Det är det kusliga. Något sådant kan aldrig ske i fråga om införsel för skatt eller böter. Jag trodde att fru Kristensson och jag var ense om att skadestånd på grund av brott skulle ordnas genom någon form av försäkring. Vi var ganska nära att vinna en votering i andra kammaren för en tid sedan — röstsiffrorna blev 97—95, tror jag. Om vi är litet ihärdiga — vilket ju både fru Kristensson och jag är — kanske vi kommer att kunna vända de siffrorna, så att frågorna löses på det sättet och inte genom att de skadeståndsskyldiga jagas i all sin tid för att vi skall kunna ta ut beloppen av deras lön. Det måste vara ett felaktigt system. Jag vill understryka för herr Dockered, att herr Martinsson hade alldeles rätt när han sade att propositionens förslag innebär »en revolutionerande nyhet» i fråga om exekution — det var perfekt uttryckt. Att utmätning i lön enligt det nuvarande systemet är praktiskt omöjlig är sant — och det är dess största förtjänst. Därför det också en så revolutionerande förändring om man nu skall kalla införsel för utmätning i lön och tillämpa införselbestämmelserna. Beträffande slutligen remissvaren, herr Dockered, tror jag att kronofog darna i gemen ser till effektivitetssynpunkter; de har yttrat sig som specialister från den synpunkten: detta är ett effektivt och därför bra system. Kronofogdar vill se resultat av sitt arbete, och med det föreslagna systemet blir resultatet naturligtvis i pengar räknat mycket bättre. Men jag är litet egen som kronofogde, som herr Dockered vet! Och jag tror att skillnaden i detta fall är till min förmån.

Herr talman! En viktig nyhet i det föreliggande förslaget är att en generösare bedömning har gjorts av beneficium, d.v.s. det isom vederbörande skall få behålla när borgenärernas anspråk har tillgodosetts. Det glömmer man bort i detta sammanhang. Det är en modernisering som här har skett. 'En genomgående tendens i propositionen är att hänsyn skall tagas till den ställning som vederbörande gäldenär har. Det uttalas av utskottet, av departementschefen och även av lagberedningen. Det är alldeles klart att man i olika sammanhang har försökt att göra den nödvändiga avvägningen mellan två konkurrerande intressen som det här är fråga om med så varsam hand som möjligt. Utskottsmajoriteten har varit övertygad om att denna avvägning har gjorts för att på bästa sätt tillgodose de olika intressen som här kan föreligga. Departementschefen har sagt att endast vissa fordringar får tas i anspråk i särskilda fall, och det gäller sådana saker som herr Martinsson talade om.

När det gäller familjen och familjens behov har det nya beneficium, som har lagts in i bestämmelserna, gjorts mycket generösare än tidigare var fallet. Vi anser att en riktig avvägning har skett som kommer att gagna bägge parter. Vi måste komma ihäg att det här rör sig om två parter, vilka har motsatta intressen.

Herr talman! Vi hörde av herr Sjöholm att det finns två personer i denna kammare som har socialt samvete — han och herr Martinsson. Jag tror att vi är fler som har socialt samvete, men vi försöker beakta inte bara gäldenärens utan också borgenärens intressen. Jag instämmer i vad herr Dockered sade, nämligen att man ändå får sträva efter en avvägning mellan dessa motstridiga intressen. Vi tror att propositionen i allt väsentligt har funnit en god lösning. Herr Sjöholm trodde att vi var eniga om att lösa denna skadeståndsfråga genom en försäkring. Vi var väl inte eniga om det, men jag var med så långt att man skulle utreda frågan förutsättningslöst för att finna formerna för en lösning av problemet. Vi var alltså egentligen bara eniga om att frågan skulle utredas. Herr Martinsson nämnde som exempel en person, som blivit dömd till avsevärt skadestånd och till en stor kvarskatt, och undrade hur han skall kunna klara det hela. Då kom jag att tänka på någonting som man ofta har anledning att säga till sig själv, nämligen att »man önskar att man hade råd att leva som man gör». Det är inte alltid man har det.
Herr talman! Jag har ingen särskild anledning att polemisera mot herr Sjöholm. Han kan komma med en hel del skäl — och det gör han — och skäl skall man alltid lyssna till. Men jag vill till hans inlägg likväl foga ett par ord. En mot en tror jag att herr Sjöholm klarar sig bra och är ganska stark, men ställs han emot den samlade styrkan av Föreningen Sveriges kronofogdar, tror jag nog att jag måste tillmäta de senare minst lika stor beviskraft och auktoritet som herr Sjöholm ensam har. Eftersom det inte påpekats tidigare i debatten vill jag framhålla, att även följande remissinstanser har ställt sig positiva till utredningsförslaget: :socialstyrelsen, <häradshövdingeföreningen, TCO och LO. Jag kan inte tänka mig annat än att dessa instanser mycket noggrant har penetrerat denna fråga och satt sig in i vad det verkligen gäller. Deras remissvar, liksom Sveriges advokatsamfunds, är mycket positiva. Det intressanta är att kritiken från en del remissinstanser som regel går ut på att förslaget inte är långtgående nog utan för begränsat till sin räckvidd. Så säger t.ex. KB i Göteborgs och Bohus län samt lantbruksstyrelsen. Direkt kritik mot förslaget som sådant riktas däremot av arbetsmarknadsstyrelsen och socialpolitiska kommittén — det har herr Sjöholm rätt i.

Herr talman! Det är inget tvivel om att vi här rör oss med en mycket viktig materia, och det är heller inget tvivel om att frågan om arbetstagarnas lön är en central fråga. Vi är tydligen alla Överens om att det är samhällsintresse, att arbetstagarnas lön i största möjliga utsträckning skyddas mot angrepp utifrån. Så har också på många områden skett av det enkla skälet att lönen är Srundvalen för löntagarens existens, och inte bara för hans utan också för hans familjs existens. Frågan är bara huruvida avvägningen mellan olika intressen här har skett på sådant sätt att löntagarintresset blivit tillgodosett. De föregående talarna som företrätt utskottsmajoriteten har redan framfört de mest centrala synpunkterna på de Partementschefens förslag. Jag har där för inte anledning att uppehålla mig vid annat än några detaljer; jag vill alltså göra några randanmärkningar till det som redan har framhållits. Jag vill först och främst till herr Martinsson och herr Sjöholm säga, att man skall hålla i minnet att det nuvarande systemet innebär att man ikan göra utmätning i lönen. Visserligen är vi på det klara med att det många gånger är praktiskt svårt att göra en utmätning i lönen, men energiska fordringsägare får ändå i dag utmätningsmännen att på avlöningsdagen så att säga hänga på dörrvredet för att göra utmätning. Och då är det inte fråga om utmätning efter de grunder som nu föreslås; i dag kan man utmäta ned till existensminimum. Herr Martinsson refererade ju en undersökning, enligt vilken så har skett i ett tusental fall. Denna form av utmätning försvinner nu, och det är ju bra. De farhågor som herr Sjöholm och herr Martinsson framfört är förtjänta av stor uppmärksamhet. De har också blivit föremål för stor uppmärksamhet under utredningsarbetet, i lagberedningen och under departementsbehandlingen. Vad som har framförts om att det är risk för att det skulle kunna uppmuntra en osund avbetalningshandel har ju redan bemötts av föregående talare, och jag behöver därför inte gå in på den saken. Herr Sjöholm uppehöll sig vid frågan om personalbehovet vid exekutionsmyndigheterna och uttalade vissa farhågor. Det föranleder mig att nämna, att exekutionsväsendets organisationsnämnd i motsats till herr Sjöholm anser att löneutmätning är mindre arbetskrävande än sakutmätning. :Organisationsnämnden arbetar för övrigt med åtskilliga kronofogdar som experter på sitt kansli, och nämnden har — som herr Sjöholm kanske observerat — frånfallit en tidigare intagen ståndpunkt att löneutmätningsreformen skulle medföra väsentligt ökat personalbehov. Den tidigare ståndpunk ten grundade sig på att löneutmätningsreformen inte skulle föra med sig en minskning av sakutmätningsmålen. Man skulle alltså ha ett oförändrat antal sakutmätningsmål samtidigt som löneutmätningsmålen ökade. Sedan är det klart att man kan bli litet upprörd när man hör, att det kan förekomma fall då personer döms till höga skadestånd och att de år ut och år in på grund av detta kan bli föremål för utmätningsåtgärder. Herr Martinsson refererade ett par drastiska fall. Detta är naturligtvis någonting som är värt att observera, men det är knappast i denna ordning som man skall komma till rätta med det. Vi har en skadeståndsutredning, som enligt sina direktiv skall pröva frågan om jämkning av skadestånd, så att en löntagare inte skall behöva riskera att betungas livet igenom av ett stort skadestånd, om han råkar ut för olyckliga omständigheter. Sedan tycker jag nog att både herr Sjöholm och herr Martinsson tagit alltför litet hänsyn till den restriktivitet som lagtexten här anger. Det är ju inte så att man kan jämställa löneutmätning med införsel. Det står ju ändå i lagtexten, att förordnande endast får omfatta belopp som uppenbart överstiger vad som åtgår för gäldenärens och hans familjs försörjning. Herr Martinsson och jag är nog överens om att ordet »uppenhbart» i en lagtext betyder något ganska väsentligt och att man alltså här inte kan dra några paralleller med införselinstitutet. Herr talman! Detta var egentligen allt som jag tyckte att jag behövde tillägga till vad som redan sagts. Jag skulle kanske ytterligare vilja erinra om att bakom detta förslag ligger från början lagberedningens förslag, i vilket lagberedningens rådgivande nämnd har instämt. I denna nämnd ingick en representant för LO och en representant för TCO. Att det råkade vara jag som vid den tidpunkten var TCO:s representant kanske egentligen inte är något särskilt att nämna, men jag har (därigenom haft tillfälle att följa denna fråga redan från början. Som tidigare påpekats har under remissbehandlingen »de närmast sörjande» — om jag så får säga — löntagarorganisationerna, LO och TCO, i utförliga remissvar motiverat varför de anser att denna reform är rimlig och skälig.
Herr talman! När statsrådet säger att exekutionsväsendets organisationsnämnd sagt, att det inte behövs någon extra arbetskraft, måste jag påpeka att jag tycker att nämnden har talat emot sig själv. Man har visserligen sagt så, men det framhålles också på s. 42 i propositionen bl.a.: »Nämnden påpekar vidare, att förslagen för med sig en väsentlig ändring och omläggning av dagböcker, diarier och blanketter. Vidare att det blir nödvändigt med utbildning av personal för nya och mera kvalificerade arbetsuppgifter, programmering av nya bokföringsoch redovisningsrutiner, uppläggning av nya arbetsrutiner m.m.» Det säger alltså denna nämnd. Jag tycker att det verkar som om det skulle vara tämligen både personaloch arbetskrävande. Bara ett par ord om utmätning i lön. Det är så, som statsrådet säger, att det måste vara en representant för utmätningsmannen som tar pengar, när lönen är färdig till utbetalning. Det är emellertid så — det är värt att observera — att detta bara får ske en gång. Sedan skall ärendet skickas tillbaka till sökanden. Det finns ett utslag av högsta domstolen, tror jag det är, att så skall det gå till. Det visar hur försiktig man har varit just när det gäller lönen för arbetstagaren. Man får som sagt bara göra det en gång och sedan skall ärendet skickas tillbaka. Man får inte ligga på ärendet och upprepa försöket vid nästa avlöningstillfälle. Så försiktig har man varit, men nu skall man riva alla barriärer. Nu skall man kunna göra detta, visserligen bara tre eller sex månader varje år, men som vi har påtalat här, både herr Martinsson och jag, får det göras i hur många år som helst. Man får faktiskt förfölja en människa i hela hans liv för att ta ut en fordran. Jag tycker att dessa människor behöver skydd, och jag tycker inte att riksdagen skall svika dem i detta fall.
Herr talman! Med anledning av att herr Sjöholm säger att en person, som har ådragit sig mycket stora skulder, skulle genom det nya systemet kunna bli förföljd i hela sitt liv vill jag framhålla, att vi har den situationen redan i dag med den skillnaden att i dag begagnar sig den energiske fordringsägaren dels av sakutmätning, dels av de möjligheter som finns att göra utmätning i lön. Herr Sjöholm säger att detta bara kan göras en gång och att man inte skulle kunna återkomma. Det har jag verkligen inte hört talas om. I den situationen har man ju mera att ta. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, med anledning av att herr Martinsson och herr Sjöholm här talar om sex månader. Man får ändå komma ihåg att möjligheten är knuten till fordringens art. Den innebär att man tillmötesgår de synpunkter som framhållits av fru Kristensson och som också var föremål för många överväganden redan när det diskuterades om man inte skulle utvidga införselinstitutet, men man fann ju att detta inte var lämpligt. I de mera drastiska fallen kan det emellertid inte bli fråga om annat än tre månader under året.

Herr talman! Jag vill bara ta upp en enda sak. Statsrådet Geijer försökte göra gällande att utmätning i lön skulle vara en realitet redan i dag. Jag vill i detta sammanhang bara hänvisa till s. 37 i propositionen, där denna sak redovisas. Det står där att det under år 1957 begärdes sådan utmätning i hela landet i 5637 fall, varvid det lyckades i endast 1000 fall. För jämförelsens skull kan nämnas att antalet enskilda mål om utmätning år 1957 uppgick till 102 000. Detta visar alltså att det bara är en rent teoretisk möjlighet och någonting som egentligen inte existerar i dag, men som kommer att bli nog så påtagligt om kammaren bifaller det föreliggande förslaget.

Herr talman! Såväl herr Sjöholm som herr Martinsson har i mycket mörka färger utmålat, vilka konsekvenserna skulle bli om propositionen antogs i den del som rör utmätning i lön. Jag vill emellertid deklarera att om de övriga ledamöterna i utskottet ansett att följderna skulle bli så svåra hade de givetvis aldrig kommit på tanken att yrka bifall till propositionen. För min del är jag övertygad om att de inskränkningar som skall gälla vid tilllämpningen av dessa bestämmelser är så pass effektiva, att man inte behöver befara alla de nämnda olägenheterna. Sedan jag lyssnat till kvällens debatt och hört statsrådet Geijers uttalande i frågan har jag blivit ytterligare stärkt i min uppfattning att så är förhållandet. Därför tror jag att det inte är behövligt att jag nu upprepar de argument som redan anförts av andra kammarkamrater. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga moment.

Herr talman! Jag skall ta upp en annan ganska viktig sak i förevarande proposition. stensminimum understiger utgående socialbidrag, vilket bidrag rimligtvis borde vara det existensminimum som ensamstående och familjer har att leva på. Utmätningsmannen kan emellertid gå betydligt längre ned; för en treeller fyrabarnsfamilj rör det sig om cirka 100 kronor i månaden. Det tycker jag är ganska mycket för en familj i de inkomstlägen det här gäller. Jag kom i kontakt med denna fråga för flera år sedan när jag under fem års tid var barnavårdsman i Göteborg. I mitt arbete ingick det tvivelaktiga nöjet att också indriva underhållsbidrag. Vi hade då en stadsfogde i staden som i likhet med herr Sjöholm i de här frågorna intog en mycket hygglig och social ståndpunkt. Han var för resten från Värmland och kände statsminister Erlander. Man kunde resonera med honom och få honom att också se frågorna från den sociala sidan. I en ganska stor grannstad ett stycke därifrån hade man däremot en typisk byråkrat, som följde bestämmelserna till punkt och pricka. Hos honom kom den sociala synen helt i skymundan. Detta ställde också till mycket stora besvär. Vi har några stycken riksdagsledamöter väckt en motion där existensminimum vid införsel tas upp. Utskottet har skrivit mycket positivt om motionen och har understrukit de synpunkter som vi där framfört. Det är därför naturligtvis inte riktigt fint att begära ordet i detta ärende så här mitt i natten. Jag har emellertid velat göra detta därför att jag önskar, att det verkligen skall tränga fram till utmätningsmännen att de skall koordinera gäldenärernas existensminimum med gällande socialhjälpsnormer på orten, så att de inte försätter familjer och familjeförsörjare i en ohållbar situation. Jag hoppas alltså att utmätningsmännen — och även utmätningskvinnorna — nu skall rätta sig efter vad utskottet uttalat. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr tal Mannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sam Manträde. Jag får härmed anhålla om ledighet från fullgörande av riksdagsgöromålen under tiden 5 december 1968—7 december 1968 för fullgörande av allmänt uppdrag utomlands.